Herr talman! Lagutskottets betänkande 1988/89:LU1 gäller en översyn av lagen om fastighetsmäklare. Vi har här att ta ställning till två motioner och en reservation. I motion L702, som vi har hört flera talare nämna, tar motionärerna upp att lagen om fastighetsmäklare inte har fått den effekt som var åsyftad. Man skriver t.o.m. i motionen att vitesförbudet har visat sig vara ett trubbigt instrument. Motionen har gått ut på remiss. Vi har fått svar från konsumentverket, Sveriges fastighetsmäklarsamfund och länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, där man har tillstyrkt motionärernas förslag att en översyn av lagen om fastighetsmäklare skall komma till stånd. Utskottet understryker vikten av att de problem som kommit fram vid lagens praktiska tillämpning undanröjs. En översyn av lagen är därför befogad. Det bör ankomma på regeringen att bestämma formerna för översynsarbetets bedrivande. När det gäller länsstyrelsernas resurser för tillsynsverksamheten vill utskottet dock understryka att en lösning inte lämpligen bör anstå till dess översynen slutförts. Det senaste är en viktig punkt. Herr talman! Utskottet hemställer att riksdagen med bifall till motion L702 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. I den andra motion som tas upp i betänkandet, L724 yrkande 2, begärs att Sveriges Bostadsrättsföreningars centralorganisation, SBC, skall undantas från tillämpningsområdet för lagen om fastighetsmäklare. Det skall ske på samma sätt som skett beträffande HSB och Riksbyggen. Detta är ingen ny fråga i riksdagen, Redan när undantaget kom till, när lagen stiftades 1983, övervägdes om också SBC borde undantas. Man fann inte den gången någon anledning att undanta SBC. Vid senare behandling här i riksdagen — så sent som våren 1988 — har inget nytt framkommit som gjort att det första beslutet skulle ändras. Utskottet har i denna hantering inhämtat att SBC nu gjort vissa organisationsförändringar när det gäller att upplåta bostadsrätter till den som bosparar. Vi konstaterar också att någon förmedlingsverksamhet inte har kommit i gång. Därför får vi än så länge avvakta utvecklingen inom SBC. Vi saknar i dag det underlag vi skulle behöva för att göra en ny bedömning. Vi måste skaffa oss.erfarenheter för en sådan bedömning. Herr talman! Utskottet hemställer därför att riksdagen avslår motion L724 yrkande 2. Till sist yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationen.
Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Gunnar Thollander upprepar vad som står i betänkandet, att inget nytt har framkommit. Vi är tre talare som har redovisat det nya som har framkommit sedan lagen kom till för fyra och ett halvt år sedan, nämligen SBC:s utvidgade verksamhet. Att SBC ännu inte har förmedlat några lägenheter, efter att ha bedrivit denna verksamhet sedan i fjol, är väl inget skäl till att man nu, då man skall göra en översyn av lagen om fastighetsmäklare, inte skall ta med denna aspekt i utredningsarbetet. Under den tid som översynen pågår kommer av allt att döma SBC:s verksamhet med förmedling av lägenheter att komma i gång, enligt det program för bosparande som organisationen har. Det skulle vara passande att utredningen, som regeringen förhoppningsvis tillsätter om en eller annan månad, får ta upp frågan om jämställdhet mellan SBC å ena sidan och HSB och Riksbyggen å andra sidan. Jag vill notera att vi reservanter aldrig har begärt en omedelbar lagändring, utan vi anser att det är lämpligt att man i översynen tar med detta, självfallet med målsättningen att man skall finna skäl att jämställa SBC med HSB och Riksbyggen. När man har hört Gunnar Thollanders anförande får man samma intryck som tidigare, nämligen att socialdemokraternas avsikt är att särskilja HSB och SBC av annat än sakliga skäl. Det finns andra strävanden. Man vill inte låta SBC få samma ställning som HSB enligt socialdemokraterna självfallet skall ha. Jag tycker att det är beklagligt. Med den stora betydelse organisationerna har i vårt moderna svenska samhälle är det viktigt att samhället på olika sätt underlättar för organisationerna. Men det är också viktigt, som jag sade i mitt tidigare anförande, att olika organisationer så långt som möjligt behandlas lika av samhället. Detta är vår strävan i detta fall. Alla de som sparar för bostad skall behandlas lika som individer oberoende av om de tillhör den ena eller den andra organisationen.
Herr talman! Jag ställde frågan vad det är för skillnad på en bostadsrätt i en av socialdemokraterna sanktionerad bostadsrättsförening jämfört med en bostadsrätt i SBC. Jag har inte fått något svar av Gunnar Thollander. Gunnar Thollander upprepar vad som står i betänkandet, nämligen att det inte har kommit fram något nytt. Jag tycker att det är en svag argumentering. Det har verkligen kommit fram något nytt. SBC planerar att på Liljeholmsberget låta bygga 200 lägenheter för medel som bospararna har samlat för att köpa bostad. Man bygger även i Malmö, Ronneby, Töreboda, Åtvidaberg och Ängelholm, och jag skulle kunna räkna upp fler projekt. Vad är det för skillnad, Gunnar Thollander? Jag är mycket besviken på socialdemokraterna i det här fallet. Detta innebär ju att man utestänger en konkurrent, och de demokratiska spelreglerna sätts ur funktion. Det är väl inte på det sättet som man uppmuntrar till ett bostadsbyggande och till kooperativa rörelser. Jag trodde att socialdemokraterna satte konsumenternas intresse i första rummet, men det gör de inte. Socialdemokraterna säger att detta inte är någon ny fråga, eftersom den behandlades våren 1988. Folkpartiet väckte sin motion under allmänna motionstiden, och det har gått flera månader sedan våren 1988, och planerna på ett fortsatt bostadsbyggande för bospararnas del fortsätter. Jag vill ställa en fråga till Gunnar Thollander. Är det fel på denna kooperation, där medlemmarna med frivilliga medel sparar pengar till en egen bostad? Måste man göra det enbart i HSB och i Riksbyggen, och är det bara i fråga om dessa som lagen skall gälla? Jag kan inte tolka detta på annat sätt när man särbehandlar SBC på detta sätt. Jag tycker att det är mycket svagt. Det är nog inte sista gången som vi diskuterar denna fråga. Men det hade Prot. 1988/89:30 varit ett lämpligt tillfälle att nu se över dessa förhållanden när man nu skallse 23 november 1988 över lagen om fastighetsmäklare. Nu medverkar socialdemokraterna till att. bosparande i denna regi försvåras — det blir dyrare, och det blir mycket krångligare än det är inom HSB och inom Riksbyggen, vilket inte är demokratiskt.

Herr talman! Utskottsmajoritetens bedömning har från början varit, vilket har sagts flera gånger, att HSB och Riksbyggen, till skillnad från SBC, är en folkrörelsekooperativ organisation. Vi gör fortfarande bedömningen att vi inte vet vad SBC i dag står för. Eftersom denna fråga har varit uppe till debatt så många gånger förut, tror jag, ilikhet med Ulla Orring, att den kommer att tas upp igen här i riksdagen. Utskottsmajoriteten har inhämtat kunskaper om att SBC möjligen kommer att förändras. Och det står klart och tydligt i betänkandet att SBC skall ses över. Men utskottsmajoriteten anser i dag inte att man har ett underlag, som innebär att man säkert kan säga att SBC tillhör folkrörelsekooperativen. Därför har utskottsmajoriteten yrkat avslag på motionen.
Herr talman! Hur många gånger skall SBC behöva förändras? SBC:s organisation har ändrats, och SBC har bildat en egen bosparorganisation. Medlemmarna sparar pengar genom Handelsbanken och får därigenom poäng. Socialdemokraterna ställer orimliga krav på SBC. Socialdemokraternaanser inte att SBC uppfyller dessa krav. Inom SBC har man stadgar, håller årsmöten och har en styrelse. Vad är det som saknas, Gunnar Thollander? Han får precisera sig och tala om för riksdagen på vilka punkter SBC skall förändras. Skall SBC bli som Riksbyggen, vilket innebär att man har byggföretag som ingår i ägarkonstellationen? SBC har velat undvika detta genom att vara fristående gentemot byggnadsföretagarintressen. Man vill främja och verka för ett fritt och obundet boende med bostadsrätt, och man har som enda mål att bereda medlemmarna bostäder och lokaler av god kvalitet. Vad är det som saknas inom SBC? Tala om det i dag och nu, så att vii detta ärende kan fatta ett beslut, som innebär att man uppfyller de demokratiska kraven.
Herr talman! Det beslut som vi skall fatta i dag gäller hur vidsträckt översynen av fastighetsmäklarlagen skall vara. Vi är ense om att en översyn skall ske. Men vi är oense om huruvida utredningen samtidigt skall se över SBC:s särställning, och om man även i fortsättningen skall göra undantag för SBC. Nu om någonsin är det rätt tillfälle för riksdagen att fatta beslut om en noggrann prövning av om det föreligger tillräckliga skillnader mellan dessa organisationer för att de skall behandlas på olika sätt. Men Gunnar Thollander säger att man skall se över detta. Det är väl socialdemokraterna som skall se över detta. Men varför skall inte den utredning som regeringen förhoppningsvis tillsätter få i uppdrag att se över detta? Vad är det man skall se över? Jo, man skall ta reda på om SBC kan betraktas som en folkrörelsekooperativ organisation eller inte. Vad vi främst diskuterar här är ju dels SBC:s ställning som organisation, dels den verksamhet som SBC bedriver och som innebär att organisationen bör likställas med HSB och Riksbyggen i fastighetsmäklarlagen. Men efter Gunnar Thollanders senaste inlägg förstår jag att det är hopplöst att få socialdemokraterna att inse att det nu är rätt tillfälle att göra denna översyn. Den fråga som kvarstår handlar om beteckningen folkrörelsekooperativ organisation, vilket är beteckningen på de godkända organisationerna. Måste det vara en organisation som är socialdemokratin närstående för att den skall få kallas för folkrörelsekooperativ organisation?

Herr talman! ”Laila Freivalds — tänk att du är en bilhandlare!”. Så börjar tidningen Expressens huvudledare den 13 november i år. Ledaren fortsätter: ”Antag att du — Laila Freivalds — i nära 40 år har drivit en liten rörelse. Du har skött den utan anmärkningar, alltid betalat din skatt och helt enkelt ”gjort rätt för dig”. En tidig morgon väcks du plötsligt av att fyra poliser bankar på dörren. De tvingar bryskt med dig till polisstationen för förhör. Där anklagas du — utan att förstå varför — för grova skattebrott och blir anhållen. Under tiden görs husrannsakan och beslag i ditt hem, i din sommarstuga och på ditt arbete. Samma kväll — då du fortfarande sitter fängslad — hålls en presskonferens. Länsåklagaren pekar ut dig som länets största skattebrottsling. Efter några dagar släpps du, men en tid senare — då du för övrigt varit anhållen ännu en gång — beslutar man om betalningssäkring och skingringsförbud. Det innebär att dui praktiken inte längre förfogar över din egendom. Ett och ett halvt år senare meddelas att alltsammans var ett misstag. Det finns ingen brottsmisstanke, förundersökningen läggs ner, målet skrivs av och man beklagar det inträffade. Vid det laget har folk för länge sedan slutat hälsa på dig — vem vill ha med en skattefifflare att göra? — ingen vill köpa dina varor och du är i stort sett ruinerad. Eftersom du ändå tror på rättvisan ber du att få skadan ersatt. Då sätter staten plötsligt in alla tillgängliga resurser mot dig. Du tilldelas en struntsumma för frihetsberövandet, men i övrigt avvisas alla anspråk. Till sist ser du ingen annan utväg än att stämma staten. Efter en lång och omständlig process meddelar domstolen att de övergrepp som begåtts mot dig inte är så allvarliga att du har någon rätt till skadestånd. Händelseförloppet kan verka hämtat ur någon Kafkaroman, men är en beskrivning ur den svenska verkligheten. Det handlar om bilhandlaren Halvar Alvgard i Vimmerby, men kunde ha hänt vilken småföretagare som helst. Människor har med rätta upprörts. Hur — frågar man sig — kan staten slå en oskyldig människas liv i spillror utan att behöva ersätta skadan? För Alvgards del handlade det om 2,7 miljoner kronor och ett förlorat anseende. Svaret är — hur gärna vi än vill tro något annat — att de lagar som här kommer i fråga i första hand inte är skrivna för samhällsmedborgarna, utan för att tillgodose statens intressen mot medborgarna. Handläggningen av fallet Alvgard innehåller en mängd exempel på felaktiga beslut, vårdslöshet och myndighetsmissbruk. Det avslöjar en allvarlig obalans mellan den enskildes anspråk på rättssäkerhet och myndigheternas krav på effektivitet. Nu kan visserligen felaktigheter uppstå också i den mest perfekta rättsordning, men ett minimikrav är då att de skador som uppkommer ersätts. Så sker inte i Sverige. Det allvarliga med domen mot Halvar Alvgard är att de övergrepp som begicks — arrogant och överlägset försvarade av JK under rättegången — i stället ges ett indirekt godkännande. Skadestånd utgår inte och några påföljder för de inblandade myndighetsföreträdarna är inte aktuella. Detta är gällande rätt i Sverige!” Expressen har på ett träffande sätt beskrivit rättsläget i dagens Sverige, en beskrivning som verkligen borde skaka om vem som helst. Företagaren Roland Nilsson från Nybro är en annan person som råkat illa ut på motsvarande sätt. Herr talman! Visst måste en borgenär, en fordringsägare ha möjlighet att hindra en gäldenär från att vara illojal och undanskaffa sin egendom innan dom faller i en rättstvist. I rättegångsbalken finns också det civilrättsliga institutet kvarstad. Den centrala frågan är dock denna: Vad händer om det visar sig att borgenären haft fel? Han hade, när det kommer till kritan, ingen fordran eller en fordran på ett avsevärt lägre belopp. Genom den integritetskränkande åtgärden att beröva gäldenären rådigheten över sin egendom har denne tillfogats skada. Vem skall bära de ekonomiska konsekvenserna av det felaktiga beslutet, borgenären eller den som helt oförskyllt drabbats, alltså gäldenären? Enligt rättegångsbalken är svaret givet. Det är borgenären som står strikt ansvar för skadan. Men det allmänna står självfallet inget motsvarande ansvar enligt lagen om betalningssäkring, den lag som utnyttjades mot Halvar Alvgard. Som framgår av Expressens ledare är det enligt gällande rätt, närmare fastlagd i skadeståndslagen, så att det allmänna inte svarar för den rättskränkning som en enskild medborgare utsätts för, med mindre det allmännas företrädare gjort sig skyldig till ett allvarligt fel, innefattande — enligt den tingsrätt som prövat Alvgards skadeståndstalan — en grav missbedömning. I annat fall ligge den kränkte ogill. Fallet Alvgard kan utvidgas — utöver lagen om betalningssäkring — till att avse situationen vid myndighetsutövning över huvud taget. Skulle det oriktiga handlandet i sin tur falla utanför det snäva begreppet myndighetsutövning står det allmänna inget som helst ansvar. Den enskilde får med andra ord stå sitt eget kast, om han litar på och inrättar sig efter en uppgift om t.ex. innehållet i gällande rätt som lämnats honom av någon myndighet och som befinns vara felaktig. Dagens ordning är orättfärdig, det är den moraliska och etiska grundvärdering söm uppbär den gemensamma borgerliga reservationen, till vilken miljöpartiet anslutit sig. Makt går före rätt — ”Macht geht vor Recht.” Reservationen utmynnar i begäran om översyn av skadeståndsansvaret för det allmänna. Socialisterna säger, avslöjande nog, nej till denna anspråklösa begäran. De är synbarligen till freds med nuvarande ordning. Staten kan slutligen driva affärsmässig verksamhet i likhet med vilken annan näringsidkare som helst. Jag tänker här på de statliga monopolföretagen SJ, televerket och posten. Är staten då underkastad samma rättsnormer som gäller för alla andra jämförbara näringsidkare? Självfallet inte. I andra sammanhang har jag som exempel härpå hänvisat till Stockholmsadvokaten som ett år oförmedlat föll ur telefonkatalogen — såväl den vanliga delen som de gula sidorna — och därmed tillfogades avsevärd skada, som televerket emellertid vägrade gottgöra i kraft av sin offentligrättsliga ställning. Även detta missförhållande, som går ut över den enskilde, vänder vi oss emot i Prot. 1988/89:30 reservationen. 23 november 1988 Det bör råda likhet inför lagen, och lagen bör vara lika för alla. Makt får ZI: inte gå före rätt. Kollektivet, allmänintresset, får inte gynnas på den enskildes bekostnad. Herr talman! Det finns mycket mera att anföra i detta centrala ämne, som ytterst angår förhållandet mellan staten och den enskilde — en av hjärtpunkterna i begreppet rättsstat. Reservationen talar emellertid för sig själv. Ämnet kommer dessutom att belysas ytterligare av mina borgerliga kolleger Bengt Harding Olson och Martin Olsson.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

Herr talman! Riksdagen skall nu fatta beslut i en fråga som är viktig för vårt rättssamhälle, nämligen frågan om statens ansvar för felaktig myndighetsutövning. Jag hade hoppats att med gillande kunna notera justitieministerns närvaro under denna debatt. Men så blev det inte, trots särskild inbjudan. Det är i hög grad förvånande att justitieministern lyser med sin frånvaro. Av många och uppenbara skäl är statens ansvar för felaktig myndighetsutövning en kardinalfråga för ett rättssamhälle som är värt namnet. Statsrådets uteblivande från debatten i dag är förödande, både med hänsyn till hennes eget tal om respekt för riksdagen — som för övrigt ligger helt i linje med talmannen Thage G Petersons inställning — och med hänsyn till hennes löfte, som hon avgav här i kammaren den 10 november, att delta i dagens debatt. Dessutom är justitieministerns frånvaro förödande med tanke på frågans vikt. Jag har nu under hand hört en uppgift om att justitieministern kommer att hedra kammaren med sin närvaro om någon vecka, då en fråga om vilken det råder total och fullständig enighet skall behandlas och någon debatt uppenbarligen inte behövs. Den allmänna tolkningen av justitieministerns frånvaro blir lätt att justitieministern är totalt ointresserad av statens ansvar gentemot oskyldiga skadelidande medborgare. Men nu, herr talman, till den sakdebatt som måste föras. Det nu aktuella betänkandet från lagutskottet behandlar flera skilda frågor rörande det allmännas skadeståndsansvar. Min uppgift är närmast att behandla skadeståndsproblematiken vid myndighetsutövning. I den del som gäller affärsverkens ansvar hänvisar jag till mina medreservanters inlägg, framför allt inlägg från Allan Ekström och Martin Olsson. Utgångspunkten är att lagutskottets majoritet har avstyrkt motionsyrkanden om att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till förbättrade möjligheter för enskilda och företag att få ersättning av det allmänna för skada som lidits på grund av felaktig myndighetsutövning. Mot detta beslut har vi reserverat oss, och vi påstår att det föreligger ett synnerligen angeläget behov av en ändring av gällande skadeståndsregler. Herr talman! Staten äger som bekant makt och myndighet över sina medborgare. I takt med statsapparatens tillväxt har myndighetsutövningen kraftigt utvidgats. Risken för missbruk eller missgrepp har alltid funnits och 85 kommer alltid att kvarstå. På senare år tycks dock myndighetsfelen ha ökat oroväckande eller i vart fall blivit alltmer uppmärksammade. Staten måste naturligtvis bära ansvar för sin myndighetsutövning. Härav följer i princip en skyldighet att utge ekonomisk ersättning vid felaktig myndighetsutövning som vållat skada för någon medborgare. Detta är också utgångspunkten för statens skadeståndsansvar enligt gällande skadeståndslag. Men lagen innehåller alltför många regler som inskränker den enskildes rätt till skadestånd av staten. För det första krävs att fel eller försummelse kan påvisas hos någon tjänsteman. För det andra kan staten — även om tjänstemannen varit försumlig — åläggas ansvar ”endast om de krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning”. För det tredje behöver staten betala ersättning för intrång i näringsverksamhet ”endast i den mån det är skäligt med hänsyn till intrångets art och varaktighet, felets eller försummelsens beskaffenhet och övriga omständigheter”. För det fjärde slipper staten ersättningskyldighet för skada som kunnat undvikas om den skadelidande fört talan om rättelse av det felaktiga myndighetsbeslutet. För det femte kan — även om staten trots alla dessa inskränkanderegler skulle befinnas skadeståndsansvarig — den statliga ersättningen jämkas och då ända ner till noll kronor. Det är uppenbart för varje lyssnare att huvudregeln är så urholkad att man med fog kan fråga sig vad ansvaret i realiteten är värt för den enskilde medborgaren. Enligt särskild lagstiftning har staten ett vidare skadeståndsansvar för beslut som föranlett frihetsinskränkning, främst genom anhållande och häktning. Även om denna lag har en generösare inställning än den allmänna skadeståndslagen, finns även här en del helt omotiverade begränsningar av det statliga skadeståndsansvaret. Gällande skadeståndsrätt och dess tillämpning vid felaktig myndighetsutövning är i praktiken alldeles för sträng och leder inte sällan till stötande resultat, på den enskilde medborgarens bekostnad. Några konkreta situationer kan belysa detta påstående. Jag kan till en början hänvisa till de beskrivningar av fall som har lämnats av Allan Ekström. Därutöver kan allmänt tilläggas följande. Skattemyndigheternas betalningssäkringar har ibland vållat stora skador för den drabbade medborgaren, men trots att besluten har undanröjts av domstol har skadestånd inte erhållits eftersom ingen tjänsteman ansetts vara försumlig. Husrannsakan för att eftersöka person eller egendom vållar ibland materiella skador, men t.o.m. helt fristående tredje man, såsom hyresvärd — som alltså inte har med saken att göra — kan själv få stå för skadorna. Särskilt otillfredsställande resultat ger nuvarande ansvarsregler vid myndighetsutövning i form av felaktiga frihetsberövanden, såsom gripande, anhållande och häktning. En person som oskyldigt grips och därvid skadas, kanske både fysiskt och ekonomiskt, får ersättning endast om polisen gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Ersättning utgår aldrig om frihetsberövandet varat mindre än 24 timmar. De skadestånd som ibland trots allt utgår är ofta — milt uttryckt — generande låga. Vem kan rimligen vara nöjd med 5 000-6 000 kr. för lidande av frihetsberövande under en hel månad? I ett rättssamhälle måste naturligtvis både staten och den enskilde ta ansvar Prot. 1988/89:30 för sina handlingar. Men det är särskilt viktigt att staten bär ett generöst 23 november 1988 skadeståndsansvar för myndighetsutövning, som oförskyllt orsakarskadaför = Jyord a org den enskilde medborgaren. I dag är det en alltmer utbredd uppfattning att staten inte tar ett rimligt skadeståndsansvar i dessa situationer, och i flera fall leder detta till allmänt stötande resultat. Enligt min uppfattning är nuvarande rättsläge oacceptabelt, och risken för underminering av allmänhetens tilltro till vårt rättssamhälle är uppenbar. Herr talman! Behovet av en reform av det allmännas skadeståndsansvar är akut. Vid en sådan reformering måste utgångspunkten vara att det allmänna påtar sig ett generöst ansvar för skador som vållats enskilda medborgare genom myndighetsutövning och detta utan stötande begränsningsregler. Huvudreglen skall innebära ett närmast absolut skadeståndsansvar vid felaktig myndighetsutövning. Begreppet ”felaktig” används då i vid bemärkelse. Någon form av undantagsregel kan nog inte undvaras. Men huvudregeln bör kunna åsidosättas endast i sällsynta undantagsfall och det allmänna alltså slippa skadeståndsskyldighet endast om det annars skulle uppkomma otillbörliga förmåner för den enskilde. Det är naturligtvis oacceptabelt att undanta från skadestånd sådana personer som ”bara” varit frihetsberövade mindre än 24 timmar. Problematiken kring det allmännas och särskilt statens skadeståndsansvar är mångfasetterad. Det behövs en parlamentarisk utredning, och det är en sådan vi har begärt i reservationen. Till slut behöver bara tilläggas en självklarhet. Ett generöst statligt skadeståndsansvar kommer att kosta staten ett antal kronor, men det är ett utomordentligt billigt pris för vår rättssäkerhet och allmänhetens förtroende för vårt rättssamhälle. Därmed yrkar jag bifall till reservationen i lagutskottets betänkande nr 2. Jag vill sedan tillägga ytterligare en synpunkt. Utöver sakgenomgången vill jag rikta en särskild vädjan till vpk. Vpk har nämligen röstat emot denna reservation. Vpk:s inställning utgör ett obegripligt ställningstagande. Det har förhoppningsvis tillkommit av misstag. Flera framstående vpk-företrädare brukar hävda den lilles rätt, dvs. lillebrors rätt mot storebror. Det här handlar inte bara om företagare. Det händer minst lika ofta att arbetare drabbas. De får naturligtvis inte offras. Jag vädjar därför här och nu i kammaren om vpk:s stöd för reservationen. Det är helt omotiverat att hjälpa socialdemokraterna till ett felaktigt beslut i denna viktiga rättssäkerhetsfråga.

Herr talman! Rätten till skadestånd för uppkommen skada eller förlust är av största betydelse för den enskildes trygghet. Det är bl.a. en viktig del av konsumentpolitiken och en viktig del av den rättvisa som skall gälla i vårt moderna samhälle. I skadeståndslagen anges grunderna för skadeståndsrätten. När det gäller skadeståndsskyldighet i statlig affärsmässig verksamhet och vid myndighetsutövning är rätten till skadestånd emellertid begränsad i vissa avseenden. 87 Enligt centerpartiets principiella inställning skall den enskildes möjlighe 23 november 1988 ter att hävda sin rätt och få skälig ersättning för lidna skador vara densamma oberoende av om skadan eller förlusten uppstått på grund av offentlig verksamhet eller av verksamhet som drivs i privata former. Det måste enligt vår mening vara den naturliga utgångspunkten. Det är tyvärr inte så. Därför har vi funnit anledning att under en följd av år i motioner och reservationer ta upp frågan om det allmännas skadeståndsansvar. För egen del väckte jag för flera år sedan en motion, som jag inledde med att skriva att ordstävet ”säkert som ett brev på posten” inte numera gäller i lika hög grad som tidigare. Jag tog i motionen upp frågan om postverkets ansvar för försenade, förstörda eller förkomna försändelser. Motionskraven från vårt håll — liksom från moderater och folkpartister — har successivt vidgats. Från alla tre partierna har det under senare år krävts att en utredning skall göras om dels skadeståndsansvaret för det allmänna, dels statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Syftet skulle vara att så långt det är praktiskt möjligt ge dem som drabbas av skador eller förluster samma ersättning oberoende av om skadevållaren är samhället eller enskilda företag. Även i år avvisades våra utredningskrav av den socialistiska majoriteten i lagutskottet. Det torde föreligga en principiell och anmärkningsvärd skillnad mellan socialistiskt och icke-socialistiskt synsätt i denna fråga. Vi anser att man skall ställa samma krav på offentlig verksamhet som på annan verksamhet. Vi anser också att människorna skall ha samma trygghet oberoende av vilken typ av verksamhet som föranleder skador eller förluster. Jag vill betona att denna vår syn inte på något sätt innebär att vi är negativa till offentlig verksamhet. Det är nämligen ingen tvekan om att verksamhet som drivs i offentliga former, liksom myndighetsutövning, är av allra största betydelse i vårt samhälle och för oss medborgare. Ställningstagande i den fråga vi nu behandlar har inget att göra med frågan om hur omfattande den offentliga verksamheten i vårt land skall vara. Inledningsvis har jag velat betona denna principiellt viktiga fråga om enskilda personers trygghet och rätt till ersättning, som den socialistiska majoriteten även i år motsätter sig att få utredd. Det finns anledning att här erinra om att den offentliga verksamheten nu har större omfattning och därmed ännu större betydelse för medborgarna än den hade när skadeståndslagen antogs 1972. Detta har lett till att enskilda människor i allt större utsträckning kommer i kontakt med offentliga funktionärer i deras myndighetsutövning. Som vi konstaterar i vår reservation har det under senare år blivit allt vanligare att enskilda själva får bära en stor del av den förlust eller skada som de åsamkats på grund av felaktig myndighetsutövning. Ibland har enskilda dessutom drabbats av stora förluster som det allmänna, trots vållande till skadan, inte alls ersätter. Erfarenheten av tillämpningen av bevissäkringslagen ger bl.a. exempel på detta. Det finns vidare exempelvis ingen ovillkorlig rätt för den enskilde att få skadestånd av staten för skador som uppstått vid polisingripande, även om det visar sig att den gripne varit oskyldig. Inte heller utgår någon ersättning från staten då någon varit anhållen under mindre än 24 timmar i sträck. Vidare ersätter staten inte skador som uppkommit till följd av en förundersökning i brottmål som inte har resulterat Prot. 1988/89:30 i en fällande dom. 23 november 1988 Både Allan Ekström och Bengt Harding Olson har tagit upp dessa frågor. —— —— De har dessutom redovisat det aktuella fall som diskuterades här i kammaren för någon vecka sedan. Jag vill även erinra om — vilket vi framhåller i vår motion — de svårigheter, problem och dröjsmål som många av dem som skadats under militärtjänst möter när de begär ersättning. Det är mycket otillfredsställande att de som skadats under militärtjänst — alltså under fullgörande av en skyldighet mot vårt samhälle — kan tvingas kämpa under lång tid för att få en rättvis ersättning och att många aldrig tillerkänns en ersättning av den omfattning som vore naturlig om skadan orsakats i annat sammanhang. Sedan vi våren 1987 senast behandlade dessa frågor har händelser inträffat som ytterligare stärker motiven för att en översyn av skadeståndsansvaret skall göras. Som exempel på svårighet att få ersättning, men också på det osäkra rättsläget, vill jag nämna det s.k. Trifoliumfallet. I det fallet fann högsta domstolen med rösterna 3 mot 2 att ersättning för den skada som företaget drabbats av på grund av konsumentverkets åtgärder inte skulle utgå. Både svårigheten att få ersättning och det faktum att högsta domstolen var oenig vid bedömningen talar för vikten av att det offentligas skadeståndsansvar blir föremål för utredning. Herr talman! Jag vill även något ta upp frågan om statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Som vi årligen har redovisat i våra motioner och även i utskottsbetänkandena och reservationerna i frågan gäller i viss mån speciella regler för dessa verksamheter och således inte skadeståndslagen. Skadeståndslagens bestämmelser är nämligen tillämpliga endast om inte annat är föreskrivet i författning eller föranleds av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. För våra stora affärsdrivande statliga verk gäller t.ex. följande bestämmelser. Regler om järnvägs skadeståndsansvar för passagerare och gods finns i järnvägstrafiklagen. Bestämmelser angående postverkets skadeståndsskyldighet finns i en av postverkets kungörelser. Med stöd av den av regeringen utfärdade teleförordningen har televerket meddelat allmänna villkor för telefonabonnemang. På detta sätt finns alltså särskilda friskrivningsregler som begränsar den enskildes rätt till skadestånd. Allan Ekström har gett några exempel, och jag skall inte ta upp ytterligare exempel. De finns redovisade i vår motion. Vi anser att mycket talar för att dessa friskrivningsregler bör avskaffas, men finner det väsentligt att frågan noggrant utreds. Därför yrkar vi nu, liksom tidigare, på en översyn, och inte en direkt lagändring, av statens skadeståndsskyldighet i affärsmässig verksamhet. Herr talman! Innan jag slutar detta anförande vill jag något ta upp majoritetens motivering för avstyrkande av detta egentligen mycket försiktiga yrkande. I år — liksom tidigare år — kan vi nämligen läsa i utskottsbetänkandet att en utredning som kan resultera i en skärpning av statens skadeståndsansvar enligt utskottsmajoriteten ”kan leda till betydande kostnadsökningar för allmänheten i form av exempelvis högre portoavgifter och dyrare järnvägsresor”. Ja, egentligen skulle man ju kunna anföra motsvarande motiv för avslag på varje lagstiftning som stärker konsumenternas ställning. 89 För det är givet att när vi ökar konsumentskyddet t.ex. genom att lägga större ansvar på tillverkare och distributörer, på dem som utför tjänster och på försäkringsbolagen när det gäller konsumentförsäkringar så torde det ytterst få betalas genom högre priser och högre premier. Detta har emellertid aldrig tagits som intäkt för att vi inte borde stärka konsumentskyddet. Inte heller när det gäller statens skadeståndsansvar är det då rimligt att av ekonomiska skäl vägra en översyn, som förhoppningsvis skulle kunna ge medborgarna en större trygghet. Det förvånar mig verkligen att socialdemokraterna och vpk av kostnadsskäl vill vägra medborgarna denna trygghet. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till utskottsbetänkandet. Bakom reservationen står liksom tidigare centern, moderaterna och folkpartiet. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att även miljöpartiet — när det partiet nu för första gången skall ta ställning i denna fråga — har anslutit sig till reservationen.

Herr talman! Huvudfrågan i lagutskottets nu aktuella betänkande gäller det allmännas skadeståndsansvar eller, uttryckt med andra ord, skadestånd vid felaktig myndighetsutövning. Jag vill inledningsvis lämna ett meddelande till Bengt Harding Olson. Bengt Harding Olson har varit med så pass länge i riksdagsarbetet, att han borde känna till att ett statsråd emellanåt kan få förhinder med relativt kort varsel. Det hör till god ton att åtminstone först fråga om anledningen till att ett statsråd inte är här innan man påstår att statsrådet är helt ointresserad av det ämne som vi diskuterar eller att statsrådets frånvaro är förödande för debatten. För att i något mån glädja Bengt Harding Olson kan jag tala om att justitieministern kommer att vara här i kammaren redan om ett par dagar för att svara på en aktuell interpellation som rör en del av de frågor som vi nu diskuterar. Herr talman! Till grund för detta betänkande ligger ett antal motioner. I de motionerna påstås bl.a. att en enskild som lider skada på grund av t.ex. felaktigt beslut av en myndighet ofta har små möjligheter att få skadestånd. Man framhåller också att det kan vara svårt att fastställa gränsen mellan myndighetsutövning och serviceskyldighet. Mot den bakgrunden begär man även nu en översyn av skadeståndsreglerna i syfte att en enskild skall få ökad rätt till skadestånd. För att göra den här debatten något mer nyanserad än tidigare skulle jag gärna vilja ställa några frågor till de reservanter som finns här i kammaren. Hur enkelt skall det vara för en enskild att få skadestånd? Var går gränsen mellan myndighetsutövning och allmän serviceskyldighet enligt er uppfattning? Hur stora skadeståndsbelopp är ni beredda att godta i de enskilda fallen? Även om ni begär en utredning skulle det vara intressant att någon gång få besked om era uppfattningar i dessa frågor. Jag utgår ifrån att ni väl ändå måste ha tänkt längre än till att endast begära en utredning. Vilka uppfattningar har ni i de olika delfrågorna? Besked på de punkterna kanske Prot. 1988/89:30 skulle kunna föra utvecklingen litet mera framåt. 23 november 1988 Om era förslag eventuellt skulle genomföras, i vad mån skulle det påverka. JcCmoa ooo Go allmänhetens möjligheter att få information och upplysningar från olika myndigheter? Därmed är vi tillbaka till frågan: Var går gränsen mellan myndighetsutövning och myndigheternas serviceskyldighet? Om vi går alltför hårt fram, har allmänheten då i framtiden möjligheter att på ett enkelt sätt kunna få upplysningar från olika befattningshavare på de olika verken? Jag vill för min del klart deklarera att vår ambition givetvis är att myndighetsutövningen inom alla myndigheter skall ligga på en mycket hög nivå. Skulle det dessutom visa sig att någon myndighet här i landet har en stor felprocent när det gäller handläggningen av sina ärenden, så skall det självfallet rättas till genom organisatoriska förändringar och inte på det sätt som ni föreslår, att bara skärpa skadeståndslagen. Jag vill gärna ställa dessa frågor till er med hänsyn till att vi debatterat samma frågor så sent som hösten 1986 och våren 1987. Era motionsyrkanden nu är exakt desamma som dem ni fört fram de två tidigare åren. Alla era argument är också precis desamma. Har ni inte något nytt i år att tillföra den här debatten? Utskottet har i sitt arbete inhämtat yttrande från JK. Det gjorde vi redan 1986 och även nu vid behandlingen 1988. Det är JK:s uppfattning att reglerna om skadeståndsansvar inte är frikostigare mot det allmänna än mot andra skadevållare. I stället kan reglerna uppfattas som i viss mening strängare, eftersom förmögenhetsskada som uppkommer vid myndighetsutövning ersätts även om skadan inte har vållats genom brott.

Jag är av den uppfattningen att JK har en bättre överblick över hela ämnesområdet än vad reservanterna har. Jag vill också för att själv försöka bidra till en nyansering av debatten hänvisa till vad utskottsmajoriteten skriver om två utredningar, nämligen att betalningssäkringsutredningen framlade sitt slutbetänkande i januari 1988. Den utredningen har betydelse för hela detta ämnesområde. Justitiedepartementet har nyligen framlagt en promemoria med förslag om utökning av det straffbara området för myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning. Även den utredningen har betydelse för det ämnesområde som vi nu diskuterar. Men jag vill framför allt få citera ett par rader på s. 19 i utskottsbetänkandet, där utskottsmajoriteten uttalar följande: ”En annan sak är som JK påpekat att det kan finnas rättsområden som företer sådana särdrag att en utvidgning av skadeståndsansvaret kan vara motiverad. Sådana spörsmål får emellertid enligt utskottets mening övervägas i samband med en översyn av bestämmelserna på det speciella rättsområdet.” Här öppnar vi en möjlighet för att se över de aktuella bestämmelserna.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

Herr talman! Vem står närmast att bära den skada som inträffat, det allmänna eller den som oförskyllt drabbats? Relationen mellan det allmänna och den enskilde är inte given en gång för alla. Det allmänna bör gottgöra den som drabbas i större utsträckning än nu — det är huvudtanken bakom reservationen. Ingenting nytt har vi presterat, säger Lennart Andersson. Och han efterlyser om vi kan prestera något nytt. Jag vill komma med ett par motfrågor: Skulle inte mina och mina meddebattörers exempel duga som åskådningsmaterial? Är Lennart Andersson till freds med utgången i de åberopade fallen? Lennart Andersson åberopar lagen om betalningssäkring och det betänkande som betalningssäkringsutredningen framlagt. Men det är bara en enda lag bland alla andra. Det i reservationen klandrade rättsläget avser all myndighetsutövning. Att hänvisa till det här betänkandet är en ren undanmanöver. Lennart Andersson har inte på en enda punkt förmått rubba grundvalen för min kritik. Situationen är emellertid komplicerad, och därför nöjer vi oss nu med att hemställa om en förutsättningslös översyn av hela området för statens skadeståndsansvar.
Herr talman! Till Lennart Andersson angående justitieministern. I mitt inlägg utgick jag ju ifrån att justitieministern inte hade förhinder. Jag vill erinra om att justitieministern i den här kammaren den 10 november lovade att komma hit, och därför utgick jag ifrån att hon inte hade förhinder. Såvitt jag förstår hade hon inte kunnat lova att komma, om hon hade haft det. Men till sakfrågan. Det är riktigt, Lennart Andersson, att det finns många problem när det gäller skadeståndsrätten. På den borgerliga sidan har vi med praktiska exempel och med synpunkter på hur de skulle kunna lösas försökt att bidra så gott vi har kunnat. Det hade varit mycket generöst, om vi hade fått några synpunkter på detta och medgivanden från den socialdemokratiska sidan. Egentligen rör det sig om flera viktiga frågor, men jag skall ta upp bara några. Vad är det för fel med en generös rättsregel när det gäller att ersätta oskyldiga vid felaktig myndighetsutövning? Varför skall staten vara skadeståndsskyldig endast vid grava felbedömningar av myndigheterna? Varför skall en oskyldig företagare behandlas sämre än en annan skadelidande medborgare? Varför skall en oskyldig kunna sitta anhållen eller häktad under 24 timmar utan att få en enda krona i ersättning från staten? Detta är frågor, Lennart Andersson, som faktiskt pockar på svar, även om de är gamla. Att reformen skulle medföra orimliga kostnader, som Lennart Andersson försöker antyda, är naturligtvis en felaktig invändning. Ett generöst skadeståndsansvar kan inte äventyra samhällsekonomin. Så dålig är väl inte svensk myndighetsutövning. Skulle så vara fallet, är detta faktiskt ett mycket tungt argument för att införa nya skadeståndsregler. Prot. 1988/89:30 Låt mig sedan beträffande den skadeståndsrättsliga utredningen säga att 23 november 1988 jag precis som Allan Ekström tror att det behövs en allmän översyn, beställd ZH av riksdagen. Det pågår ju faktiskt inom justitiedepartementet ett visst arbete, och det skulle lätt kunna utvidgas. Såvitt jag förstår borde det vara helt ofarligt att utreda. Det är ju nyttigt att skaffa sig kunskaper. Det borde det vara också inom det socialdemokratiska partiet. Jag erkänner gärna att problemen är svåra, men just därför skall man ta sig tid att utreda dem riktigt och göra det i parlamentarisk ordning. Det här är inte en liten fråga utan en stor och viktig fråga för vårt rättssamhälle.
Herr talman! Lennart Andersson inledde med att säga att han skulle göra debatten något mer nyanserad. Jag har svårt att se att han uppfyllde det löftet. Han frågade retoriskt: Hur enkelt skall det vara att få skadestånd, dvs. ersättning för lidna skador? Vi har väl inte sagt att det skall vara enkelt, men det bör vara rättvist, så att det blir lika behandling av människor oberoende av vem som råkar vara skadelidande. Sedan heter det att vi som motionerat år efter år och reserverat oss inte har tänkt tillräckligt långt. Hade Lennart Andersson under utskottsbehandlingen tagit upp frågan, hade vi väl kunnat utvidga vår reservation, så att den blivit fylligare och tillräcklig som direktiv för en utredning. Men under utskottsbehandlingen ifrågasattes inte detta, varför vi inte velat tynga utskottsbetänkandet med så väldigt många uppgifter. Men de viktigaste skälen har tagits upp. Det har inte varit fråga om annat än att det skall vara en förutsättningslös utredning, även om inriktningen helt klart är den att den enskildes ställning gentemot samhället skall stärkas. Lennart Andersson sade att man arbetar för att få fram vissa dellösningar. Det var ju skönt för Lennart Andersson att kunna hänvisa till betalningssäkringslagen. Jag minns inte hur uttalandet om översynen kom till, men inte var det på socialdemokratiskt initiativ. Om jag minns rätt har vi på den icke-socialistiska sidan flera gånger motionerat om att en översyn av betalningssäkringslagen och bevissäkringslagen borde komma till stånd. Vi önskar ju en samlad översyn och vill inte att man punkt för punkt och vid skilda tillfällen ser över vilken skadeståndsskyldighet samhället bör ha inom ett speciellt område. Som jag sade tidigare betyder den offentliga verksamheten så enormt mycket för oss medborgare att det är av synnerligen stor vikt att det blir möjligt att få skälig ersättning. Det har vid skilda tillfällen redovisats fall där det inte har varit möjligt att få ersättning, t.ex. i debatten här i kammaren den 10 november, som Bengt Harding Olson refererade till beträffande justitieministerns deltagande. Det var litet besynnerligt att Lennart Andersson använde nästan hela sin tid till att ifrågasätta våra motiv för en utredning. Däremot märktes inte mycket av försvar för det som gäller. Min fråga beträffande majoritetens skrivning, som går ut på att det skulle kosta mer om skadeståndsskyldigheten utökas, berörde inte Lennart Andersson alls. Jag jämförde med konsumentlagstiftning i övrigt. Där har vi ju i regel beslutat i stor enighet, och vi har aldrig sagt att varupriset kommer att stiga så eller så mycket, om konsument 93 skyddet förbättras. Varför drar man fram det argumentet när det gäller just denna fråga?
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att ambitionen inom alla myndigheter när det gäller handläggning av ärenden måste ligga på en mycket hög nivå, så att det inte inträffar några fel. Skulle det visa sig att det inträffar många fel vid någon myndighet, måste förhållandet omedelbart rättas till. Vi måste också arbeta med dessa möjligheter. Men varje gång som ni reservanter har tagit upp de här frågorna har det bara gällt att skärpa skadeståndslagen och rätta till felen genom att öka skadeståndet. Vi måste kunna arbeta med bägge metoderna, dels att inom vissa områden förbättra skadeståndet, dels att också ta upp de organisatoriska frågorna inom olika myndigheter. Allan Ekström frågade om inte exemplen i motionerna räcker, exempel som Allan Ekström upprepade i sitt anförande. Det är samma exempel som Allan Ekström framförde 1986, 1987 och nu 1988. Härav kan man dra slutsatsen att reservanterna tydligen inte har några nya exempel från 1987 och 1988 att komma med, utan exemplen är de som redan har angivits. Detta visar ändå att felen inte förekommer så ofta. Ser man framåt tror jag för min del att det är nödvändigt att vi har en skadeståndslag som är mycket generell, men den kommer inte att kunna täcka in alla områden och alla händelser. Vi måste vara beredda att ha ett mera flexibelt system och gå in med lagstiftning på vissa områden som kanske är särskilt utsatta. Det är detta som vi framhåller på s. 19 i utskottsbetänkandet och som jag i dag har kallat för en bättre nyansering av debatten än tidigare. De frågor som jag ställde till er syftade till att försöka åstadkomma en bättre nyansering i debatten, i avsikt att finna de bästa tänkbara lösningarna för framtiden.

Herr talman! Jag har ställt fyra frågor till Lennart Andersson, och jag efterlyser fortfarande svar och hoppas få det också. Jag vill tillägga följande. Den här frågan är helt riktigt en följetong, men man måste nog vara närmast både blind och döv för att inte se att det hela har utvecklats — i rätt riktning skulle jag vilja påstå. Motståndet mot den dåliga skadeståndslagstiftningen har ökat-alltmer, och verkligheten, Lennart Andersson, är en mäktig motståndare. Fall efter fall dyker upp, det ena mer upprörande än det andra. Justitiekanslern har ändrat inställning. Den förre innehavaren av posten var helt ointresserad av förbättringar till den enskildes förmån. Det märktes också av hans utövning av ämbetet. Den nuvarande innehavaren har vi fått ett nytt utlåtande från, men det var inte med socialdemokraternas stöd utan mot. Det var ju en väldig tur att särskilt undertecknad hårt drev på så att vi fick det, för den nye är på glid i åsiktsfrågan. Han är positiv till förbättringar — låt vara att han inte är för en generell regel, men i alla fall för vissa specialregler på utsatta delområden, som Lennart Andersson har sagt. Det är ju ett hälsotecken. Också på politikersidan växer detta motstånd kraftigt. Även inom de socialdemokratiska leden finns det många som vill förbättra skadeståndsla Prot. 1988/89:30 gen. Inom regeringskansliet förbereder man en liten, otillräcklig förbättring 23 november 1988 på ett delområde, nämligen betalningssäkringslagen. Det är bra mankan I - gärna fortsätta på den vägen. Nu står folkpartiet, moderaterna, centern och miljöpartiet eniga i denna fråga. Vpk ändrar sig förhoppningsvis efter bl.a. den vädjan som jag har gjort här i kammaren. Slutsatsen borde vara att socialdemokraterna också borde ändra sig — och göra det frivilligt medan möjligheten finns. För frågan om ett rimligt statligt skadeståndsansvar har en sådan inneboende kraft att inte ens det mäktiga socialdemokratiska partiet kan stoppa en lösning, i varje fall inte slutgiltigt. Det kommer att bli en lösning till förmån för de oskyldiga skadelidande medborgare som trots allt finns i vårt samhälle. Herr talman! Låt mig bara till slut än en gång framföra en vädjan främst till vpk men också till Lennart Andersson och socialdemokraterna: Ändra er! Det är inte fel att göra det. Stöd reservationen! Låt den här följetongen få ett lyckligt slut!
Herr talman! Med anledning av vad Lennart Andersson sade vill jag betona att det inte finns något motsatsförhållande mellan att skadeståndsreglerna är generösa och att vi arbetar för att de olika myndigheterna skall fungera på bästa möjliga sätt. Detta med att ta itu med organisatoriska frågor i de myndigheter som har fått stark kritik riktad mot sig utesluter självfallet inte den utredning som vi har begärt. Man får dock komma ihåg att ansvarsfördelningen mellan utskotten är sådan att lagutskottet när det gäller organisationsfrågor hos myndigheter i vart fall inte har något övergripande ansvar. Om det blir avslag på reservationen i dag, lovar vi att återkomma med motsvarande motionskrav i januari.

Det viktigaste för oss är att det blir en ordentlig översyn av det allmänna skadeståndsansvaret, till nytta för de många enskilda medborgarna.
Herr talman! Bengt Harding Olson friar under debatten dels till vpk, dels till mig, att vpk och vi i den socialdemokratiska gruppen skall ändra oss och rösta med reservanterna. Jag tror inte alls att Bengt Harding Olson behöver fria på det viset, för det som jag har gjort mig till talesman för i dag är just utredningar och översyn av delar av detta lagkomplex, vilket är en mycket snabbare framkomlig väg än den allmänna översyn som ni har föreslagit, för jag vet inte vilken gång i ordningen. Som vi har skrivit på s. 19 i betänkandet, under hänvisning till vad JK har sagt, finns det vissa rättsområden som behöver ses över, och det är vi inom den socialdemokratiska gruppen och vpk beredda att medverka till. Såvitt vi kan finna är detta den snabbaste vägen att 95 gå. Bengt Harding Olson m.fl. försöker förringa den utredning som har gjorts 23 november 1988 om betalningssäkring och andra utredningar. Det tycker jag är fel, för de har en stor betydelse för hela det ämnesområde som vi nu debatterar. Det är en framgång att dessa utredningar är klara och är föremål för överväganden inom justitiedepartementet. Martin Olsson hotar med att komma tillbaka med samma motioner på nytt. Okej, men då får vi hoppas att övervägandena i regeringskansliet har nått så pass långt att vi har en delvis annan utgångspunkt. Och så hoppas jag att Martin Olsson har kraft att själv vara talesman i utskottet för sina egna motioner och inte behöver lägga över den bördan på mig, så att jag slipper vara talesman för de borgerliga partiernas motioner. När det gäller statens skadestånd i affärsverksamhet har tiden inte medgett någon längre debatt i dag. Jag medger detta, Martin Olsson, men vi har debatterat det flera gånger förut. Vår grundinställning är att de avtalslösningar som finns i dag inom såväl SJ som televerket och posten är betydligt mer flexibla och effektiva än att gå in med lagstiftning. Lagstiftningen är ett mycket trubbigt instrument för att lösa de skadeståndsfrågorna, säger jag på nytt, och vi bedömer fortfarande att det inte är någon framkomlig väg.
Herr talman! Alla som hörde mitt förra anförande anade nog att jag inte avsåg att yttra mig fler gånger i den här debatten, men när utskottets vice ordförande har missförstått mig så att han trodde att jag bad honom motivera våra motioner i utskottet, måste jag ändå begära ordet. Det är ju så med vårt arbete i lagutskottet att motioner, alldeles oberoende av vilket parti de kommer från, ofta leder till ett tillkännagivande till regeringen, och vi har då en rätt öppen överläggning inom utskottet om vad vi vill ha med i den skrivning som skall tillkännages för regeringen. På motsvarande sätt menar jag att vi skulle ha kunnat ha en rätt öppen överläggning om vad vi skulle ta med för att alla skulle vara tillgodosedda i den här frågan.

Herr talman! Från vårt håll inser vi att det finns en del svåra problem i den här frågan, och vi hoppas att de skall få en lösning. I annat fall avser vi att återkomma redan under den allmänna motionstiden.
Herr talman! Jag kan bara tillägga så här avslutningsvis att också folkpartiet avser att återkomma med en motion 1989. Vi noterar med tacksamhet att när ärendet började för flera år sedan var den socialdemokratiska positionen helt annorlunda. Vi har rubbat den åtskilligt åt rätt håll. När ärendet är riktigt slut står socialdemokratin i rätt position till ett generöst skadeståndsansvar.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1988/89:4 behandlas tio olika motioner på skadeståndsrättens område. En av motionerna handlar om frihet från skadestånd till skadelidande brottsling. Eftersom jag är motionär, faller det sig naturligt att jag närmare redovisar reservanternas inställning. Den konkreta verkligheten kan beskrivas på följande sätt. En inbrottstjuv tassar i nattens mörker in i en för tillfället folktom villa för att stjäla begärligt gods-pengar, smycken, kamera, video o.d. Men — ve och fasa! — väl kommen ini köket faller han rakt igenom ett hål i golvet, som villaägaren varit tvungen att bryta upp till följd av en vattenskada förorsakad av diskmaskinen. Tjuven faller handlöst ned på källargolvet och bryter benet. I andra inbrottsfall har tjuven skadats efter att ha halkat till följd av bristande sandning eller också har tjuven blivit biten av familjens hund. Men det finns naturligtvis även andra fall som jag skulle kunna redogöra för. Talla dessa fall blir naturligtvis den intressanta och avgörande frågan: Skall tjuven få ersättning för sin skada? Svaren varierar beroende på vem som tillfrågas. Allmänhetens uppfattning är självklar. Tjuven får skadestånd. Men man tillägger att det är idiotiskt att det skall vara på det sättet. Lagen innehåller ingen specialregel för dessa fall. Men den grundläggande skadeståndsskyldigheten kan jämkas, om tjuven kan anses uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha varit medvållande till sin skada. En sådan jämkning kan göras ända ned till 0 kr. Härutöver anses det existera en s.k. allmän rättsgrundsats om frihet från skadestånd i vissa av dessa fall. Oklarheter råder dock på just denna punkt. De rättslärda professorerna är själva osäkra om rättsläget. Uttryck som ”får antas”, ”bör väl”, ”tänkbart att”, och ”lär knappast” är vanligt förekommande vid analysen. Det är alltså mycket svårt att dra en gräns mellan skyldigheten och friheten att utge skadestånd till en skadad tjuv. Rättspraxis omfattar få prejudikat i högsta domstolen. I underrätterna — tingsrätter och hovrätter — varierar rättstillämpningen. Här skall upptas två fällande domar. I det första fallet handlar det om en tjuv som i samband med villainbrott halkat på en osandad gång och brutit benet. Fastighetsägaren får efter polisutredning och rättegång betala 3 658 kr. I det andra fallet gäller det en tjuv som brutit sig in i ett växthus och där blivit biten av apor, så att hans stövlar skadats. Skadestånd utdöms av rätten, trots att varningsskylt hade uppsatts. Herr talman! Mot denna bakgrund är det inte konstigt att rättstillämpningen är osäker och vacklande. En självklar och naturlig slutsats är givetvis att denna rättsliga oklarhet undanröjas. Det sker bäst genom att man inför en ny bestämmelse i skadeståndslagen av innebörden att frihet från skadeståndsansvar skall föreligga i förhållande till den brottsling som skadas i samband med sitt utövande av en brottslig handling som på ett icke ringa sätt kränkt någon annan person eller dennes rätt. Någon kan invända att det här rör sig om ett mycket speciellt fall, om något som sällan inträffar. Det är möjligt att det är så. Men det rör sig om fler fall än man tror. Framför allt dessa fall upprör dock allmänheten av lättförståeliga skäl. Den rättsliga hanteringen av skadestånd till brottslingar har något av ett rättspolitiskt symbolvärde. Det handlar alltså om allmänhetens förtroende för rättssystemet. Så till vida kan man säga att det är en ”liten fråga med stor skaderisk” för rättssamhället. Denna risk måste elimineras. Det kan man för Övrigt lätt åstadkomma genom att ge skadeståndsanslagen ett förtydligande tillägg i samband med redan pågående översyn av skadeståndsrätten. Målet måste då vara att uppnå harmoni mellan gällande rätt och allmänt rättsmedvetande. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I den här frågan försöker Bengt Harding Olson år efter år odla en myt. Men jag menar att det inte finns någon grund för Bengt Harding Olsons påståenden här om hur gällande lag tolkas. Kammarens ledamöter lyssnade kanske mycket uppmärksamt på de exempel som Bengt Harding Olson här anförde. Det första exemplet gäller en person som är på väg in i en villa men som halkar på trädgårdsgången och bryter benet. Bengt Harding Olson menar alltså att denna person är en inbrottstjuv och att denne skall kunna tilldömas skadestånd för att han halkat och brutit benet. Men hur kan Bengt Harding Olson bevisa att personen är en inbrottstjuv? Det andra exemplet gäller en person som är på väg ut ur en villa och som har tjuvgods med sig. Det kan helt klart bevisas att personen är en inbrottstjuv. Då utgår inget skadestånd, även om personen halkar och bryter benet. Inte i någon av de debatter som vi har haft under de senaste åren har Bengt Harding Olson kunnat säga hur man kan bevisa att en person som är på väg in i en villa och som inte har begått något brott är en inbrottstjuv. I lagutskottets betänkande citeras vad justitierådet Bertil Bengtsson och professor Jan Hellner har sagt i sina tolkningar av skadeståndslagen i detta avsnitt. Sorgligt nog måste jag konstatera att Bengt Harding Olson inte litar på vad bl.a. våra justitieråd säger eller på deras tolkning av den aktuella lagstiftningen.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
Herr talman! Det låter som om man tryggt kan utgå från att lagen är solklar 23 november 1988 på denna punkt. Men jag är övertygad om att det endast är Lennart. mm oroar Andersson som har den uppfattningen. Har Lennart Andersson aldrig någonsin i umgänget med andra människor hört klagomål på den här punkten? Jag tror att nästan alla har mött synpunkter och klagomål i detta sammanhang. Jag begär inte att man skall kunna säga exakt hur det förhåller sig när det gäller en lagstiftning som t.o.m. rättslärda professorer är osäkra på. Jag tycker dock att det skulle vara klädsamt om vi åtminstone kunde enas om att det inte är klart — ja, kanske t.o.m. om att det är oklart — hur det förhåller sig. Det är helt uppenbart att det behövs en ändring av denna lag. Jag kan här konstatera att det har inträffat nya saker i lagutskottet. Min vördade och värderade kollega hovrättsrådet Allan Ekström har också insett att det behöver göras någonting här, nämligen att man kodifierar den allmänna rättsgrundsats som vi nu talar om och får in den i lagen. Det borde vara en bra idé och en tankeställare för Lennart Andersson också. Det är inte fult eller fel, utan det är i stället strongt att kunna ändra uppfattning när man finner att det kanske ligger tyngd bakom argumenten. Metoden är mycket enkel. Det är nämligen bara att föra in en paragraf i skadeståndslagen som är konstruerad så att den har en riktig utgångspunkt. Nu är utgångspunkten den att tjuven har rätt till skadestånd, men det kan jämkas till noll. Den rätta utgångspunkten är den motsatta, nämligen att tjuven inte skall ha någon rätt till skadestånd. Det kan finnas några enstaka undantagsfall i bagatellsituationer, och då kan det ordnas. Än en gång och med nästan motsvarande argumentering som beträffande tidigare skadeståndsärenden vill jag säga att det inom departementet pågår en översyn och att en enkel utvidgning av direktiven skulle lösa detta problem. Jag kan inte fatta varför det är så svårt att skriva en lag som är tydlig, så att det skapas en harmoni mellan gällande rätt och allmänt rättsmedvetande.
Herr talman! Det Bengt Harding Olson ägnar sig åt är en rent akademisk debatt, som vissa juristkretsar tycker om att fortsätta att föra. Men detta har inte så stor realitet i verkligheten. Kan Bengt Harding Olson ge mig något exempel på att en person söm har överbevisats om att han varit eller är inbrottstjuv och som har halkat på trädgårdsgången och brutit benet, någon gång har fått ett skadestånd?

Herr talman! Det finns flera fall som handlar just om dessa skadeståndskrav. Jag har plockat fram några, och jag skall göra allt vad jag kan för att plocka fram ytterligare några till en motion som skall komma i januari och glädja Lennart Andersson. Det är en total och fullständig missuppfattning, om Lennart Andersson tror att detta är en akademisk diskussionsfråga, som man sysslar med i juristkretsar. Det är i hög grad precis tvärtom: man och man emellan, på alla ställen, resoneras det om denna idiotiska lagstiftning, som inte ger klart 929 besked och som inte är synkroniserad med det allmänna rättsmedvetandet.
Herr talman! Bengt Harding Olson bidrar genom sitt agerande i denna fråga till att allmänheten får en felaktig uppfattning om gällande lagstiftning och hur den tillämpas. Det står i lagen att skadeståndet kan jämkas, vilket också har gjorts, och det är det som Bengt Harding Olson inte tycker om. Men man måste ta hänsyn till hur lagen har tillämpats i fall i praktiken. Bengt Harding Olson vill tydligen ha en ändring för ändringens egen skull. Jag har på flera håll hört att man har åberopat Bengt Harding Olsons motioner i riksdagen och hans agerande och har bibringats en felaktig uppfattning. Det är synd. Bengt Harding Olson kunde göra sig gällande som riksdagsman på annat sätt än genom att odla denna myt.

Herr talman! Det är inte jag som bidrar till oklarheten på denna punkt, utan det är Lennart Andersson som gör det. Jag bidrar här med att försöka skapa klarhet genom lagstiftning — det är det som hela motionen går ut på. Lennart Andersson talar om ändring för ändringens egen skull. Det argumentet och den kritiken riktade inte Lennart Andersson mot justitiedepartementet när det gjordes en ändring i fråga om bostadsinbrott. De har alltid bedömts som grov stöld, men plötsligt skulle det föras in i lagen också. Det var möjligen en ändring för ändringens egen skull, men den var också riktig, därför att det blev klarare. Det borde Lennart Andersson också kunna säga när det gäller frågan om skadestånd.

Herr talman! Vi måste utgå ifrån att ffrämmande underrättelsetjänster bedriver verksamhet i syfte att få kunskap om vårt land och våra verksamheter. Lastbilar är troligen ett användbart och lämpligt medel att bedriva denna verksamhet från. Det finns en mängd rapporter från allmänheten om underligt och misstänkt uppträdande av östeuropeiska långtradare på svenska vägar. Herr talman! Låt mig börja med ett citat. Fundera gärna över varifrån detta citat kan vara hämtat. ”Bilbesättningarna kan bedriva massinformationsinhämtning av allt som kan vara av värde. Det kan vara militärgeografi, övningar, materiel, vår infrastruktur, våra kommunikationer osv. Inte minst när det gäller att tillgodose militärgeografiska underrättelsebehov kan lastbilstrafiken vara ett gott hjälpmedel.

För att öka värdet av inhämtade uppgifter kan lastbilens besättning helt eller delvis utgöras av militär personal i de förband, som kan komma att föras fram längs dessa vägar och/eller genomföra strid inom området. Denna hypotes har gjorts på grundval av iakttagelser beträffande andreföraren i några fall. Det finns rapporter som visar att många förare varit klädda och uppträtt på ett från lastbilsförarna i allmänhet avvikande sätt och ibland inte umgåtts med ordinarie förarna. Vidare har det förekommit att förare lämnat bilen någon/några dagar.” Längre fram i texten citerar jag följande: ”Genom sina vida resor över landet kan också besättningarna kartlägga sårbara punkter vad avser totalförsvarsfunktioner. Detta gäller exempelvis Inhämtade uppgifter kan dokumenteras på olika sätt med låg till ingen sannolikhet för upptäckt, exempelvis fotografering med handkamera, bandinspelning och anteckningar. Strävan torde dock vara att undvika sådan registrering som kan rubriceras som brott. Någon svårighet att dölja gjord registrering vid en tullkontroll bedöms inte föreligga.” Herr talman! De här citaten har jag hämtat ur ÖB:s rapport Utländsk lastbilstrafik, ett säkerhetshot? Rapporten kom i oktober i år. Det är påtagligt att en synförändring har skett hos ansvariga myndigheter, sedan jag första gången tog upp den här frågan. Det var 1986 som försvarsministern på min fråga svarade att några åtgärder från regeringens sida mot just utländska lastbilar inte var påkallade. Ministerns intresse framstod som noll. För ett år sedan tog dock försvarsutskottet på ett betydligt allvarligare sätt tag i frågan, då min motion behandlades. Försvarsutskottet skärpte tonen och fann all anledning att noga följa utvecklingen när det gäller utländska TIR-bilars uppträdande på svenskt område och dessa fordons möjligheter att på svenskt område bedriva underrättelseverksamhet. Utskottet sade också att befintliga regler för kontroll och reglering av utländsk lastbilstrafik i Sverige, liksom hittillsvarande tillämpning av dessa regler, fortlöpande bör prövas av ansvariga myndigheter. Man förutsatte också att om fortsatt prövning gav vid handen att misstankarna om olovlig underrättelseverksamhet var välgrundade, skulle hittillsvarande tillämpning av gällande bestämmelser, att t.ex. TIR-bilarna skulle åläggas utnyttja viss angiven vägsträcka inom viss angiven tidsram, ändras. Utskottet står fortfarande fast vid denna ståndpunkt. Och den skarpa tonen förra året har lyckats åstadkomma ett bättre samarbete mellan polisen, tullen och militären för att komma till rätta med den misstänkta verksamheten. Det känns positivt att få uppleva att upprepade insatser från en oppositionspolitiker ändå kan få effekt och ett påvisbart resultat. Nu tas de här frågorna på allvar. Polisen, tullen och försvaret samarbetar enligt uppgift för att avslöja och försvåra underrättelseverksamheten. ÖB har låtit avge en rapport om förhållandena och uttrycker däri klart att det som många svenskar misstänker förekommer mycket väl kan vara riktigt. Riksdagen står fast vid sin skärpning, och jag får väl anta att regeringen då inte kan nonchalera frågan. Det är möjligt att gå längre för att förhindra eller i varje fall försvåra verksamheten, men jag får acceptera dagens gensvar på min motion. Så länge den misstänkta underrättelseverksamheten inte har upphört, är jag emellertid inte nöjd.

Herr talman! Uppgifter som gör gällande att utländsk lastbilstrafik utgör en säkerhetshotande verksamhet presenteras då och då i massmedia — så börjar överbefälhavaren sin specialorientering. Han säger också att rapporter om iakttagelser av lastbilar inkommer, dock inte i anmärkningsvärd utsträckning, till överbefälhavaren och polismyndigheterna. Men han säger dessutom att frågeställningen har uppmärksammats i riksdagsarbetet, och det har den verkligen. Senast den 14 november redovisade försvarsministern på ett mycket bra sätt i svaret på en fråga de synpunkter som även vi i försvarsutskottet gemensamt har lagt fram i vårt betänkande. Dels tar vi den här frågan på stort allvar, dels har vi skärpt tonen mot de myndigheter som i realiteten ansvarar för denna verksamhet, nämligen generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Vi har också i vårt betänkande sagt att vi ser, att de som närmast ansvarar för detta område också har vidtagit vissa åtgärder för att stärka skyddet mot otillbörlig underrättelseverksamhet. Den specialorientering med rubriken Utländsk lastbilstrafik, ett säkerhetshot?, som överbefälhavaren har lagt fram, tycker jag är ett bra exempel på att vi också kan få fakta i målet redovisade. Diskuteras och antas det i massmedia att vi utsätts för sådant hot blir självfallet också allmänheten oroad. Vi har ändock från försvarsutskottet i full enighet lagt fram vårt betänkande, och vi har sagt att de åtgärder som har vidtagits och förberetts på flera områden torde tillmötesgå de framlagda motionernas grundläggande syften. Vi har också noterat att allmänhetens rapporter nu noggrant följs av överbefälhavaren, rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen i samverkan. Vi anser emellertid att det inte finns skäl för riksdagen att uttala sig på ett sådant sätt som har önskats i några av motionerna, nämligen för en skärpning av bestämmelserna. Gudrun Norberg läste en hel del ur överbefälhavarens rapport. Där kan jag också läsa att överbefälhavaren säger så här: Härvid kan lastbilstrafiken lyckas, nämligen för massinformationsinhämtning, dvs. underrättelseinsamling som sker utan att brott mot svensk lagstiftning begås. Denna inhämtning bedöms, trots sin enkelhet, sammantaget kunna ge goda resultat. — Men jag tycker att vi skall uppmärksamma att detta inte är något brott mot den svenska lagstiftningen. — Men vad gäller övriga former för insamling av uppgifter, som signalspaningsplattform eller komponent i ett satellitunderrättelsesystem, synes användningen mindre sannolik. Herr talman! Jag vill tillstyrka utskottets hemställan och är glad över att vi i utskottet i detta betänkande har kunnat samla oss till full enighet.

Herr talman! Jag vill med några få ord kommentera det moderata särskilda yttrande som är fogat till detta betänkande. Jag tycker, vilket det gavs uttryck för alldeles nyss, att det är en betydande fördel att utskottet, vid den typ av grannlaga värderingar som detta onekligen utgör, är enigt, och det har vi velat markera med det särskilda yttrandet. Vi vill inte ställa oss vid sidan om. Dock vill jag peka på att det särskilda yttrandet i någon mån är villkorat. Det betyder att vi har tagit fasta på den starka opinion som finns gentemot den trafik som bedrivs på våra vägar. Att den får fortgå väcker en vidare allmänhets förundran. Som redan tidigare sagts, behandlade utskottet detta utförligt för ett år sedan och valde den, enligt min mening, alldeles säkra vägen att förvissa sig om att de myndigheter som har att hantera detta har möjlighet att vidta andra åtgärder, om bevis för olovlig underrättelseverksamhet föreligger. Så har hitintills inte varit fallet. Den något djärvare väg som finns att beträda anvisas i en av de två moderata motioner som utskottet har haft att ta ställning till. Motionen siktar på att Sverige, gentemot länder som har begränsningar för liknande trafik inom sitt område, skulle tillämpa liknande restriktiva bestämmelser vid transporter i Sverige. Enkelt uttryckt betyder det att färdvägen beskrivs och att den tid under vilken vistelse i riket är rimlig med hänsyn till transportens omfattning anges. Vi menar att dessa två vägar hitintills inte har varit svåra för oss att välja mellan. Vi har valt den säkrare vägen. Däremot vill vi inte säga att den opposition som finns mot det som anses vara släpphänthet gentemot denna trafik inte har visst fog för sig. Refererandet för en stund sedan till ÖB:s rapport väcker onekligen tankar om att även ÖB ser mycket allvarligt på detta. Försvarsministern gav i en frågedebatt för kort tid sedan uttryck för den oro han känner. Med hänsyn till den kontakt som nu har tagits mellan polisen, tullen och den högsta militära ledningen har vi ansett att vi trots allt skall låta längre gående åtgärder få anstå i avvaktan på de resultat som kan vinnas med den närmare kontakten mellan dessa parter. Med detta, herr talman, har vi låtit oss nöja. Jag yrkar bifall till utskottets eniga hemställan.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande om räddningstjänstfrågor behandlar bl.a. en motion av Erling Bager och Siw Persson, folkpartiet, som tar upp behovet av tillsyn och rensning av ventilationsanläggningar. Vi vet alla exempelvis genom vad som på senare tid uppdagats om s.k. sjuka hus att en god ventilation är viktig. Därom synes utskottet vara enigt. Däremot och dessutom delar jag motionärernas uppfattning att ansvaret för tillsyn av ventilationsanläggningar inte helt och enbart bör ligga på fastighetsägarna. Jag är inte säker på att tillsynsansvaret skall läggas på sotningsväsendet, men jag tycker det skulle vara bra att få möjligheterna utredda så snabbt som möjligt. Vi bör utnyttja den möjlighet räddningsverket ändå erbjuder att utreda detta. Farorna med radon, mögelsporer och andra luftföroreningar är väl dokumenterade och stora, även om de inte är så dramatiska som brandfaran. Herr talman! Med tanke på detta yrkar jag bifall till motionen av Erling Bager och Siw Persson genom att tillstyrka den reservation jag lämnat under mom. 2 i försvarsutskottets betänkande 2. Här finns ett litet men ändock tillfälle att möjligen föra inomhusmiljön något snabbare mot en förbättring.

Herr talman! Utskottet behandlar i detta betänkande som tidigare sagts fyra motioner, som rör frågor inom fredsräddningstjänstens område. En av dessa motioner som behandlas i betänkandet gäller räddningstjänst i glesbygd medan övriga motioner tar upp frågor med anknytning till sotningsverksamheten. Utskottet har avstyrkt bifall till motionerna. I fråga om motion Fö518 från folkpartiet, vari föreslås att statens räddningsverk skall ges i uppdrag att utreda möjligheten att obligatoriskt tillse ventilationssystem i samband med sotning, har till betänkandet fogats den reservation som Paul Ciszuk nyss talade om. Utskottet har anfört: I den av riksdagen år 1986 antagna lagen om räddningstjänst betraktas sotningen som en brandförebyggande åtgärd. Ett uppdrag att närmare utreda möjligheten att förena sotningsdistriktens tillsyn av rökoch imkanaler med en obligatorisk rensning och kontroll av vissa ventilationsanläggningar ligger utanför statens räddningsverks ordinarie ansvarsområde. Utskottet konstaterar att det självfallet är viktigt, och det sade också Paul Prot. 1988/89:30 Ciszuk, att ventilationen i våra bostäder är tillfredsställande. Frågan har fått 23 november 1988 stor aktualitet på grund av uppdagade brister i bl.a. ventilationen is.k. sjuka Za hus. Utskottet har inhämtat att man inom bostadsutskottet bereder ett antal motioner som rör problem som hänger samman med sådan bebyggelse. I anslutning till detta kan jag meddela att det pågår en utredning när det gäller kontroll av ventilationssystem inom bostadsdepartementet. Enligt utskottets mening bör behovet av en obligatorisk rensning av ventilationssystem först bedömas ur ett vidare perspektiv från bl.a. byggnadsteknisk synpunkt, innan möjligheten att samordna en sådan rensning med sotningen övervägs. Därtill kommer att en utvidgning av statens räddningsverks utredningsuppdrag rörande sotningsfrister skulle skapa en risk för försening av dessa uppdrag, vilket av olika skäl vore olyckligt. Av dessa skäl bör motionen enligt utskottets mening inte bifallas. Utskottet vill dessutom framhålla att skorstensfejarmästarna självfallet på marknadsmässiga grunder i likhet med serviceföretag på området på samma sätt som när det gäller rådgivning om energibesparande åtgärder kan erbjuda sina tjänster också i fråga om rensning av ventilationsanläggningar. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Kammaren övergick därför till att debattera försvarsutskottets betänkande 4 om kommission om det svenska kärnvapenprogrammet.
Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 4 har sin grund i en en motion av en tidigare ledamot, centerpartisten Gunnel Jonäng. Vpk tycker att den är bra och att den borde få riksdagens bifall. Diskussionen kring svenskt kärnvapen var under 50 och 60-talen intensiv. Den var också ett utmärkt exempel på hur partiståndpunkter kunde ändras genom organiserat folkligt motstånd. Politisk kamp lönade sig. Demokratin fungerande. Riksdagen beslöt att Sverige inte skulle ha kärnvapen. Uppgifterna om att riksdagens beslut kringgåtts och att riksdagen och svenska folket förts bakom ljuset har varit seglivade. Utskottsmajoriteten säger att detta till en del beror på felaktigheter och uppenbara missförstånd. Desto viktigare borde det då vara att en gång för alla göra slut på oklarheter och misstankar om att allt inte gick rätt till. Detta kan bara göras genom en opartisk kommission, inte genom att dåvarande rättschefen på försvarsdepartementet i april 1987 avgav en rapport, vars grundmaterial till stor del var hemligstämplat och oåtkomligt för insyn. 105 Herr talman! Jag yrkar bifall till centerpartiets och vpk:s reservation till

Herr talman! Det brukar sägas om Caesars hustru att hon inte ens fick misstänkas. Detsamma borde med skäl kunna sägas om den svenska säkerhetspolitiken. Det är viktigt att det inte ens finns skäl att misstänka att det i Sverige periodvis kan förekomma två slags säkerhetspolitik — en öppet beslutad av riksdag och regering, en bedriven av statliga myndigheter. Detta är en fråga av stor räckvidd. Det har ifrågasatts om man i Sverige har bedrivit ett utvecklingsarbete för svenska kärnvapen efter det att statsmakterna beslutat att vi inte skulle ha kärnvapen och inte heller bedriva arbete för att utveckla det. Vi har i andra sammanhang haft anledning att diskutera huruvida det kan ha förekommit också med svenska myndigheters goda minne export av svenska vapen i strid med de svenska vapenexportreglerna. Det finns vissa paralleller mellan dessa båda typer av frågor. I bägge fallen uppstår det misstanke om att detta slags dubbelhet förekommer i från säkerhetspolitisk synpunkt viktiga verksamheter. Den här typen av misstankar, även om de som vi hoppas är ogrundade, är skadliga i sig. Det är därför det är så viktigt att man gör allt för att undanröja dem. Gunnel Jonäng väckte sin motion just för att medverka till att varje misstanke om att det i Sverige skulle ha kunnat förekomma ett kärnvapenutvecklingsprogram i strid mot riksdagens och regeringens beslut kunde undanröjas. På samma sätt har vi önskat oss betydligt klarare utredningar om de vapenexportaffärer som har diskuterats. Det är synd att man inte har velat medverka till detta. Genom att låta det ansvariga departementet internt genomföra denna utredning och sedan vägra en opartisk utredning, har man inte medverkat till att undanröja osäkerheten. Snarare kan man säga att det handlingssättet bidragit till att förstärka osäkerheten. Detta är olyckligt, och våra representanter i försvarsutskottet har givetvis följt upp kravet på en opartisk utredning. Det borde vara något som ligger i hela nationens intresse, men inte därför att det alltid är angeläget att rota i det förgångna utan just för att, som vi hoppas, kunna på ett ovedersägligt sätt bevisa att det i detta land inte förekommer att statliga myndigheter inom försvarssektorn agerar i strid med av statsmakterna fattade beslut. Jag förmodar att ingen i kammaren anser att resultatet av en opartisk utredning skulle kunna bli något annat. Jag vill yrka bifall till den reservation som här föreligger.

Herr talman! Mycket av det som har sagts är historia, men det är historia som ändock lever vidare. Bakgrunden är det kärnvapenprogram som utvecklades och drevs under 40 och 50-talen och en bit in på 70-talet. Det som har lett till dagens överläggningar är artiklar i tidskriften Ny Teknik från 1985. I motioner från det året och motioner från i år ifrågasätter man om detta program drevs vid sidan om och med en inriktning som icke var underbyggd av politiska beslut under kontroll av regering och riksdag. Prot. 1988/89:30 Det finns skilda vägar för att avliva ett sådant resonemang. Man har då från' 23 november 1988 regeringens sida valt att i detta fall inom departementet, med dåvarande Kommissi det rättschefen, fördjupa och granska de frågor som är knutna till ärendet. RE re Under tiden från 1972 fram till nu har vi haft perioder där andra partier Pp suttit som ansvariga i departementet och där möjligheter att genomlysa hela detta problem har funnits för samtliga inblandade regeringspartier. Detta borde till en del ha givit Pär Granstedt och andra den insyn som de menar att Olof Forssbergs utredning inte har givit i tillräcklig utsträckning. Jag menar att det uttalande utskottsmajoriteten har ställt sig bakom är ett slutomdöme om att denna forskning bedrevs inom de ramar som var angivna av statsmakterna. Forskningen bedrevs också med den kontroll som över huvud taget var möjlig. Det var helt klart att regeringen var väl informerad om innehållet i forskningen och att regeringen också underrättade riksdagen i den utsträckning det var fråga om öppen information.

Jag yrkar med det anförda bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Roland Brännströms försvar för utskottsmajoritetens ställningstagande är ju inte så förfärligt övertygande. Man har valt denna modell. Det är den väg som regeringen har valt, och det må så vara. Men det måste vara oss i riksdagen obetaget att ta ställning till om vi tycker att detta är tillräckligt. Eftersom osäkerhet kvarstår och eftersom det är av stort intresse ur säkerhetspolitisk synpunkt att det inte skall finnas osäkerhet i den här typen av frågor, så borde det ligga i såväl den socialdemokratiska gruppens som de borgerligas intresse att se till att undanröja varje skugga av tvivel. Roland Brännström säger sedan att detta är något som vi borgerliga hade kunnat göra något åt när vi var i regeringsställning. Hade våra företrädare snubblat över dessa frågor i departementet, hade man kanske tagit upp dem till behandling. Men faktum är att det hela bringades till offentlighetens ljus genom tidningsartiklar 1985. Vi har dess värre inte regerat efter 1985. Det kan vi naturligtvis båda beklaga, men det går att rätta till i framtiden. Sist åberopar Roland Brännström vår skrivning i reservationen om att slutomdömet hade varit trovärdigt om det hade avgivits av en oberoende instans. Roland Brännström säger då att det inte är innehållet vi har något emot. Det knepiga är ju att man inte kan ta ställning till innehållet i denna rapport eftersom stora delar är hemligstämplade. Om man inte har rätt att gå bakom hemligstämpeln, har man att ta ställning till ett slutomdöme baserat på ett innehåll som man inte får läsa. Det är klart att det är en stor skillnad 107 mellan om den person som avger slutomdömet företräder det departement som skulle råka i svårigheter om det visar sig att misstankarna är riktiga och om det är en oberoende bedömare som avger slutomdömet. Det är alltså inget konstigt i detta. Problemet är att vad vi har att utgå från är en utredning som är gjord av företrädare för det departement som är utsatt för misstankarna och att underlagsmaterialet till stor del är hemligstämplat. Jag har mycket svårt att förstå denna attityd från majoritetens sida. Ligger det inte även i ert intresse att undanröja varje skugga av tvivel? Eftersom tvivel kvarstår: Varför säger ni då nej till åtgärder som skulle kunna undanröja varje skugga av tvivel?
Herr talman! Vi kan säga att frågan om svenskt kärnvapen är historia. Det båtar föga att gräva i gammalt material, när slutresultatet ändå blev det avsedda. Därför vill jag något kommentera Roland Brännströms uppfattning att reservationen grundas i misstro till utredningsmannens vilja och förmåga att tolka materialet. Det är inte det som det handlar om. I detta fall kan vi lära någonting ytterligare. Vi kan få ett begrepp om vilka mekanismer och krafter som påverkade skeendet, vilka bindningar och lojaliteter som fällde utslaget. Att avstå från att söka sådan kunskap tycker jag är dumt. Att sådan kunskap går att få endast genom en enskild tjänsteman på det berörda departementet tror jag inte på — därvidlag håller jag med Pär Granstedt. Detta gäller trots att den enskilde tjänstemannens integritet och oväld står höjd över varje tvivel. Det är genom processen, det öppna förfarandet där tolkningen av de fakta som kommer fram diskuteras och belyses från olika håll, som slutsatserna får tyngd. Dessa förhållanden har giltighet även för andra områden, vare sig det gäller känslig säkerhetspolitik eller någonting annat kontroversiellt. En opartisk kommission skulle ge tyngd åt slutsatserna och undanröja fortsatt diskussion om det svenska kärnvapenprogrammet.
Herr talman! Låt mig börja med att något beröra den diskussion som Jan Jennehag här inledde med, nämligen den diskussion som arbetarrörelsen ledde i den riktning som så småningom också innebar att vi sade nej till svenska kärnvapen. Det var en brett förankrad diskussion, kanske framför allt i det socialdemokratiska partiet och i arbetarrörelsen, som gjorde att vi kom fram till ett sådant beslut. I den här frågan kan man konstatera att motionären söker sig fram med ledning av vad en tidningsartikel har gett uttryck för. Det visar sig att den tidningsartikeln har brister, ger felaktig information, men ändå leder till att frågan på nytt aktualiseras. Detta leder också till att såväl centerpartiet som vpk ställer sig bakom det krav som motionären har framfört, nämligen om en kommission, och inte nöjer sig med den redovisning som har getts i en tidigare rapport och som en bred majoritet i utskottet har godtagit och ansett vara tillräcklig i denna fråga. Pär Granstedt säger att centern under sin tid i kanslihuset inte snubblade över den här frågan. Men centern snubblade över en hel del andra saker Prot. 1988/89:30 under de här åren. Det hade kanske varit av värde om centern hållit sig mera 23 november 1988 upprätt och ändå gett sig in i den här problematiken. Den var ju inte okänd GG före tidningsartikeln. Diskussionen hade ägt rum genom åren, och man hade av och till haft funderingar i ungefär den riktning som centern och vpk förordar när de ställer sig bakom reservationen. Jag ser ingenting i den här frågeställningen som leder längre i den riktning som ni eftersträvar. Jag tror att mycket av det som i dag är historia också kan förbli histora och att det är belyst i den utsträckning som gagnar både säkerhetspolitiken och de frågor som gäller svenska kärnvapen.
Herr talman! Vi är ju sedan sex år tillbaka vana vid att så fort alla övriga argument tryter för socialdemokratiska företrädare, kommer frågan: ”Varför gjorde ni inte någonting när ni var i regeringsställning själva?” Men det är ändå med en viss förvåning som man noterar att detta argument också tas upp i den här debatten. Även om det säkert kan ha funnits en del frågetecken tidigare, är det ju helt klart att dessa artiklar i Ny Teknik 1985 mycket kraftigt bidragit till att öka osäkerheten om huruvida de svenska statsmakternas beslut verkligen hade respekterats. Och vårt agerande daterar sig från denna tidpunkt. Vi ansåg alltså att det var tillräckligt mycket allvar i det här materialet för att säga att vi nu måste få klarhet. Här är det faktiskt majoriteten i utskottet som säger nej till vårt krav på en opartisk utredning. Och man har ännu inte, vare sig i utskottsbetänkandet eller i de inlägg vi har hört i kammaren här i dag, sagt vad det skulle vara för fel på en opartisk utredning i den här frågan, vilken nackdel en sådan utredning skulle medföra. Det gör att jag fortfarande undrar varför socialdemokraterna inte vill att den här frågan skall utredas opartiskt. Önskemålet att undanröja tvivelsmål och tveksamhet borde vara lika stark på alla håll.
Herr talman! Det argument som vi har för att inte biträda motionärens förslag är ju att tidningsartikeln var behäftad med sådana brister att skäl för tillsättande av en kommission icke har bedömts föreligga. En stor majoritet i utskottet har också funnit att det är tillräckligt för att avvisa motionen och avslå reservanternas krav.

Herr talman! Det finns en aspekt som inte har berörts här i dag, den aspekt som gör den här frågan mest intressant, nämligen kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen. Kärnvapenprogrammet hänger direkt samman med kärnkraftsprogrammet. Detta var ett väl känt faktum även innan Ny Teknik skrev sina artiklar. Det har sagts här i debatten att man inte kunde göra någonting före 1985. 109 Det är, menar jag, inget skäl. Vi skulle alltså kunna fråga centern varför man inte gjorde någonting tidigare. Det är väl känt att det svenska kärnkraftsoch kärnvapenprogrammet från början byggdes upp som en helhet för att skapa både kärnkraft och kärnvapen. Strävan efter kärnvapen har alltid varit drivkraften bakom de olika ländernas kärnkraftsutveckling. Det amerikanska exemplet är välkänt. I Sverige valdes en oberoende svensk väg med tungvattenreaktorer, där man kunde slippa utländsk insyn, där man effektivt kunde producera vapenmaterial. Det svenska reaktorprogrammet, där ni kanske känner igen Marvikenreaktorn som en av de s.k. skandalprojekten, anpassades för produktion av vapenplutonium. Det svenska försvarets haubits var konstruerad för taktisk kärnvapenammunition. Detta var egentligen inga nyheter. Det intressanta, om vi ser detta i ett globalt perspektiv, är att vi inte hade haft något kärnkraftsprogram över huvud taget i världen i dag, om det inte hade funnits en strävan att skaffa kärnvapen. Vad Sverige gjorde under 50 och 60-talen är exakt vad andra länder gör i dag Pakistan, Sydafrika, Israel m.fl. länder. En mycket intressant fråga som den här kommissionen borde belysa är: Hur länge var regeringen införstådd — om den var införstådd i den här planeringen — med att handlingsfriheten för svenskt kärnvapen skulle bibehållas? Eller var det så att planeringen fortgick utan att regeringen visste om det? Det är intressant att studera slutomdömet i den utredning som genomfördes på försvarsdepartementet. Där står att ett viktigt bimotiv fram till 1968 var att bevara handlingsfriheten att tillverka egna kärnvapen. Det innebar alltså att det fanns klara planeringsdirektiv för svenska kärnvapen fram till 1968. Frågan är intressant. Tog det slut exakt 1968, eller fortsatte man möjligtvis på vissa håll även efter 1968? Gjorde man detta med eller utan regeringens vetskap? Riksdagen hade faktiskt accepterat att vi skulle ha en forskning inkluderande vissa konstruktionselement även efter 1958 års beslut. Jag skulle från en kommission vilja ha svar på frågan: Hur länge pågick den verksamheten? Ny Teknik gjorde försök att klarlägga detta. Det finns fel i artiklarna i Ny Teknik, men detta är inget skäl att avslå en begäran om ett tillsättande av en kommission. Det är viktigt att klarlägga detta, därför att det visar hur det går till när vi skaffar oss vapenteknologi och ger oss lärdomar om hur denna process för att skaffa kärnvapen eventuellt pågår eller kommer att pågå i andra länder. Kärnkraft och kärnvapen hör ihop. Kärnkraftsprogrammet skapar möjlighet att framställa vapenmaterial. Det skall vi alltid komma ihåg. Även våra svenska reaktorer producerar i dag vapenmaterial som vi eventuellt skulle kunna använda för kärnvapen. Detta är mycket viktigt att komma ihåg. Det är ett oerhört starkt argument för att vi inte skall ha kärnkraft i detta land.

Herr talman! Pär Granstedt har fört debatten med försvarsutskottets vice ordförande Roland Brännström som om han i detta fall företrädde det socialdemokratiska partiet. Jag vill gärna påpeka för kammaren att så inte är fallet. Utskottets vice ordförande företräder dess socialdemokrater, moderater och folkpartister och miljöpartiets ledamot. Det eldunderstöd som Jag vill gärna att detta skall vara sagt, eftersom den reservation som fogats till 23 november 1988

Svenska kärnvöpen Herr talman! Även om miljöpartiet inte stod bakom reservationen i programmes utskottet ser vi det ändå från miljöpartiets sida som oerhört viktigt att kartlägga denna process.

Herr talman! Jag vill först be Roland Brännström och Arne Andersson i Ljung om ursäkt om jag inte framhävde att även moderaterna och folkpartiet står bakom utskottsmajoritetens förslag. Tidningsartiklarna i Ny Teknik var så bristfälliga att de inte gav någon anledning att tillsätta en kommission, sade Roland Brännström, tydligen å åtminstone tre partiers vägnar. Däremot gav tidningsartiklarna anledning till en utredning inom departementet, en utredning som i sina huvuddelar sedan hemligstämplades. Hur kan det vara så att tidningsartiklar inte tas på allvar när vi begär att en kommission skall tillsättas, men ändå tas tillräckligt mycket på allvar för att man skall göra en utredning inom departementet? Detta är en sofistikerad gränsdragning som knappast ligger i klarhetens intresse. Jag vill göra en kommentar till Claes Roxbergh. Jag tolkar Claes Roxberghs inlägg som att miljöpartiet efter utskottsbehandlingen har bytt inställning, eller att åtminstone stora delar av miljöpartiet efter utskottsbehandlingen har anslutit sig till vår reservation. Jag hoppas att det är så hans inlägg skall tolkas. Sambandet kärnkraft-kärnvapen är, precis som Claes Roxbergh sade, ingenting nytt. Det har vi upptäckt för länge sedan också i denna kammare. När Claes Roxbergh hinner studera riksdagens annaler litet djupare kommer han att upptäcka att detta är en fråga som centern har väckt med en betydande envishet under årens lopp. Det finns motioner också i år som berör just sambandet kärnkraft-kärnvapen. De behandlas i ett betänkande som kommer från utrikesutskottet så småningom. Den frågan har vi haft anledning att aktualisera under en mycket lång tid. Det vi har tagit upp i den motion som nu är aktuell handlar om någonting annat, nämligen huruvida statliga myndigheter har bedrivit ett utvecklingsarbete för kärnvapen i strid mot av riksdag och regering fattade beslut. "Vi tycker att det är mycket allvarligt ur säkerhetssynpunkt om det finns någon som helst anledning att misstänka något sådant. Vi ser det som angeläget att varje skugga av tvivel undanröjs. Tyvärr ser inte utskottsmajoriteten det som lika angeläget, eller också är man inte lika övertygad om att dessa tvivel verkligen skulle undanröjas av en opartisk utredning. Det är i så fall mycket allvarligt.

Herr talman! Vad jag menade var att det inte räcker som argument att säga att artikeln kom 1985. Eftersom vi kände till detta tidigare var det faktiskt möjligt för centern att agera när man satt med i regeringen. 111 Jag vill säga att miljöpartiet till största delen står bakom reservationen. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill först på nytt understryka att en bred majoritet står bakom utskottets hemställan. Jag beklagar att Arne Andersson i Ljung inte uppmärksammade detta i min inledning, men jag uttryckte mig faktiskt så. När det sedan gäller frågan om avvägning mellan en utredningsman — i detta fall rättschefen — och en kommission tycker jag att man lagade efter lägligheten. Man brukade inte mer våld än nöden krävde, om jag får använda det uttrycket, dvs. man använde den resurs som kunde anses vara rimlig i sammanhanget. Det är utomordentligt intressant att se miljöpartiets svårigheter att finna en enhetlig linje i en så pass väsentlig fråga, där kopplingen görs till ett betydligt vidare fält än vad betänkandet gäller.
Herr talman! Jag konstaterade att Claes Roxbergh i sitt första inlägg påpekade att sambandet kärnkraft-kärnvapen var känt före 1985. Det är riktigt. Vi har också här i kammaren aktualiserat detta samband många gånger före 1985. Denna fråga handlar om huruvida det har bedrivits utvecklingsarbete när det gäller kärnvapen i Sverige mot de beslut som fattats av regering och riksdag. Det var först i och med dessa tidningsartiklar vi ansåg att indicierna var så pass allvarliga att det var nödvändigt att kräva att en kommission skulle tillsättas. Det var detta som hände 1985. Det krävs rätt starka indicier innan man reser misstanken att något så oerhört skulle kunna ha inträffat i Sverige. Roland Brännström säger att departementsutredningen var lagad efter lägligheten. Om syftet var att undanröja varje tvivel om att detta kan ha skett, en dubbel verksamhet där riksdag och regering beslutar en sak och myndigheterna gör något helt annat i en viktig säkerhetspolitisk fråga, och tvivlen kvarstår efter den utredning som gjorts, måste man konstatera att man inte har lagat efter lägligheten, att man har misslyckats med uppgiften att undanröja tvivel på denna punkt.
Herr talman! Syftet var helt klart att undanröja alla tvivel när det gäller detta ärende. Utredningsmannen är också ställd utom alla tvivel, så långt jag har kunnat följa debatten i dag. Det har för majoriteten av utskottet varit tillräckligt för att enas om ett betänkande med en inriktning som innebär att vi avvisar motionen.